Herr talman! Konflikten i Nigeria är slut. På vägarna i det område som kallades Biafra går alltjämt skaror av flyktingar, men nu på väg mot sina hem, på väg mot en ny tillvaro. Debatten rör sig i dag kring våra möjligheter att hjälpa och kring behovet av hjälp. De praktiska och ekonomiska förutsättningarna för svenska insatser har utförligt redovisats av hans excellens utrikesministern. Vi har förut upplevt hjälpbehovet i det forna Biafra som oerhört. Men vi får inte glömma att förutsättningarna i dag är helt andra. De väldiga kostnaderna för en exceptionell transportapparat är borta. Vägarna har öppnats till livsmedelstillgångar som ligger ofattbart nära de drabbade områdena. Den starka nigerianska federationen har mobiliserat alla de resurser som förut inriktats på enhetens återställande och ställer dem nu i återuppbyggnadens och återföreningens tjänst. Den nigerianska ledningen ser det som sin självkla ra uppgift att med egna krafter svara för ledningen och organisationen av hjälpinsatserna. Dessa är ju till för deras egna medborgares välfärd. Kritiska och misstänksamma iakttagare kanske väntade sig att den unga nigerianska nationen inte skulle visa sig vuxen uppgiften. Om så vore — vilken rätt har vi att förhäva oss och inta en förmyndarattityd? Men nu är så inte fallet. Myndigheterna i Lagos har gripit sig an den väldiga uppgiften med effektivitet och målmedvetenhet. Deras insatser i beredskapshänseende tål väl en jämförelse med exempelvis insatserna i det drabbade Europa omedelbart efter det andra världskrigets slut. Folkmordsteorin saknar grund! Men det var inte för att bemöta denna teori, herr talman, som jag begärt ordet. Det var en passus i förra veckans interpellation från herr Hernelius som manar till debatt. Han säger: ”Denna hjälp måste vara humanitär och politisk, det senare för att få segrarna i kriget att tillåta och medverka till att miljoner skyndsamt undsättes.” Också herr Helén var inne på liknande tankar. Under den tid konflikten har pågått har många röster höjts för svenska åtgärder, som skulle ha haft ett drag av förmyndarskap, om jag så får uttrycka mig. I mitt anförande i denna kammare den 30 oktober i fjol reagerade jag starkt mot detta. Jag vill också i dag understryka denna väsentliga sak. Det får inte finnas skymten av en misstanke om att vi i vårt internationella handlande inte betraktar alla suveräna stater som likvärdiga. Några påtryckningar på en stat därför att den är ung, därför att den är försvagad av inre problem och därför att den är svart hör inte hemma i svensk politik. Nigeria upplever i dag sig självt som starkt progressivt och framtidsinriktat. Vi måste förstå hur starkt man i Lagos reagerar på allt som kan tolkas som överlägsna och hänsynslösa attityder från de västerländska staterna. Vi måste också ge den afrikanska enhetsorga nisationen vårt imponerade erkännande för dess beslutsamma och aktiva agerande under konfliktens gång. OAU har gått ur konflikten med stärkt prestige, och detta är ett nytt och viktigt inslag i den framtida världspolitiken. Herr talman! Jag är den ende i denna kammare som besökt det forna Biafra under konfliktens gång. Jag har sett nödens omfattning och begränsning och imponerats av de afrikanska folkens förmåga att även under svåra förhållanden få ett samhälle att fungera. Men jag har också besökt Lagos och tagit del av de federala ståndpunkterna. Dessa erfarenheter har jag sökt sammanfatta till en nyanserad helhetsbild. I ett emotionellt laddat skede i höstas ifrågasattes på grund härav, om jag var ”ett olycksfall i arbetet för det socialdemokratiska partiet”. Jag känner det verkligen inte så. Jag hoppas att mina ståndpunkter tvärtom är typiska för alla de partier som enigt slutit upp bakom neutralitetspolitiken. Jag förutsätter att denna neutralitetspolitik inte bara är en läpparnas bekännelse utan ett klart uttryck för vår hänsyn till alla suveräna staters rätt att lösa sina problem utan yttre inblandning och i fredligt och organiserat samarbete alla stater emellan.

Herr talman! Hans excellens utrikesministern värjde sig emot den kritiska anmärkning som jag gjorde om bristen på mänskliga tonfall i svaret och framhöll att han hade strävat efter en lidelsefri framställning samt att ingen väl behövde tveka om var han stod. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Ingen tvekar om det. Men ibland är det nyttigt att låta en liten känsla komma till uttryck i ett dokument av det slag som vi nyss här har fått uppläst. Jag måste säga att det finns exempel på att känslor har kommit till uttryck tidigare i utrikespolitiska sammanhang och även när det gällt att bedöma inrikespolitik i andra länder — utan att detta har ansetts som någon belastning. Utmärkande för svaret i dess andra akt är väl betonandet av att det inte blev något folkmord. Det gick inte så illa som vi fruktade. Detta är ett riktigt konstaterande. Det fanns och det finns väl fortfarande pessimister. Det är ju bra att det inte har gått som pessimisterna befarade. Men detta säger ju inte att vi har anledning att vara nöjda. Det säger inte att vi saknar anledning att fråga oss vad vi fortfarande kan göra. Jag har svårt att förstå att hans excellens utrikesministern så kategoriskt kan förklara att vi inte har något att förebrå oss. Jag undrar om man skall vara så kategorisk i detta sammanhang och om inte var och en av oss har sitt ansvar inför vad som hänt under de senaste 30 månaderna i detta plågade land. Det är självklart att de rapporter som här åberopats har sitt mycket stora värde. Det är emellertid också klart att rapporterna i en del fall måste vara influerade av de speciella förhållanden under vilka de har tillkommit. Jag tänker på den observatör som vistades några timmar i landet och sedan förklarade att allt var gott och väl. Jag måste ju säga att det meddelande som generalsekreterare U Thant gav efter sitt endagsbesök kanske inte innebär nå gon sorts personlig garanti från hans sida för att förhållandena var tillfredsställande. Det vore helt enkelt orimligt att begära det.

Jag hoppas innerligt att utrikesministern har rätt. Jag hoppas att rapporterna är sanna och verklighetstrogna; men den verklighet som blir kvar är skrämmande nog.
Herr talman! Självfallet måste man dela utrikesministerns uppfattning att det viktigaste nu är att studera de handlingar som regeringen i Lagos redovisar och inte fästa sig för mycket vid den retorik som förekommer i statschefens uttalanden. Jag hade kanske hoppats att utrikesministern ändå kunde uttrycka den uppfattningen, att man under de fortsatta samtalen skulle kunna bibringa vederbörande den meningen att det vore olyckligt om Lagosregimen sammanblandade sin värdering av de ideella organisationernas tidigare handlande med deras beredvillighet och förmåga att nu göra insatser. Jag säger avsiktligt detta i mycket lågmälda tonfall, därför att jag vet att det har förekommit händelser i det förgångna som naturligt kan ses på två sätt. Jag skulle inte ha begärt någon replik ytterligare, om det inte hade förekommit ett något märkligt inpass. Jag känner inte herr Hansson som tog ordet, och jag vet inte i vilket sammanhang han har blivit stämplad som ett olycksfall i arbetet — om det är här i kammaren, i pressen eller var det kan vara. Det förefaller mig dock som något av ett olycksfall i arbetet att försöka göra en utrikespolitsik debatt av denna stilla och sansade diskussion om ett tragiskt humanitärt ärende. Sådana duvungar är vi faktikst inte att vi accepterar ett försök att göra inrikespolitik av en sådan här fråga.

Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva svara på det. Med politiskt initiativ menar jag t.ex. försök att i lämpliga organ få vapenleveranserna på sin tid stoppade. Med politisk hjälp i dag menar jag självfallet att Sverige i lämpliga former tillsammans med övriga nordiska länder undersöker vad som kan göras för att predika en försonlighetens anda.

Herr talman! Herr Hernelius efterlyste svenska initiativ och svensk aktivitet när det gällde att hejda vapenleveranserna till de stridande parterna i Nigeria. Det är denna efterlysning som ger mig anledning att ge bara några korta sakliga upplysningar. Jag har haft anledning att syssla en del med just denna fråga i egenskap av rapportör för Euorparådets församling. Jag startade det arbetet med vissa förhoppningar. Jag tvingades inse de utomordentliga svårigheterna att på detta område få till stånd en överenskommelse mellan ansvariga stormakter. Jag fick tillfälle att studera å ena sidan den officiella franska attityden i fråga om vapenexport till Biafra, å andra sidan de uppgifter som förekommit i ganska stor mängd om att franska vapen på vissa vägar ändå nått den ena stridande parten. Jag fick tillfälle att möta den brittiska argumenteringen, som inte var så särdeles lätt att bestrida, nämligen att ensidiga brittiska åtgärder inte i och för sig skulle lösa problemet, eftersom då andra parter skulle utnyttja tillfället. Jag tvingades notera att det säkerligen skulle möta mycket stora svårigheter att organisera ett effektivt stopp för vapenleveranser till Nigeria. Lika fullt menade jag att det kunde vara av värde att Europarådet riktade en appell till alla ansvariga stater. Så blev också fallet. Utifrån min erfarenhet måste jag tyvärr konstatera att det därutöver inte hade funnits särskilt goda förutsättningar för Sverige som enskild stat att driva frågan vidare.

Herr talman! Får jag vara personlig mot herr talmannen så här i början av mitt anförande? Någon har sagt att det är en svår uppgift att uttala en vänlighet så att det förblir en vänlighet. När jag nu gärna vill instämma med ingen mindre än ”Sagittarius”, Gunnar Unger, som i ett kåseri i Svenska Dagbladet verkligen lyckats vara vänlig mot herr talmannen hoppas jag dock bli rätt uppfattad. I detta första kammarens sista år och i tanke på det med fem jämnt delbara antal levnadsår som herr talmannen nyss uppnått har jag tyckt att det kan vara på sin plats med denna uppmärksamhet mot den personlighetens relief som Erik Boheman gett och ger det talmanskap han valts att fullgöra. Att jag med detta har gett blommor till icke mindre en folkpartist än även en medlem av moderata samlingspartiet kan, om man så vill, noteras. Årets remissdebatt är så olik förra årets som tänkas han. Då, alltså 1969, hade allmänna motionstiden gått ut och <oppositionsförslagen fanns på kammarens bord. Dessutom hade regeringen presenterat en statsverksproposition. Nu har vi visserligen bekommit ett budgetförslag från Kungl. Maj:t, men har samtidigt meddelats att ett stort skattepaket för närvarande håller på att emballeras i kanslihuset. Viktiga detaljer i skattepropositionen kan förändra bilden på ett avgörande sätt. Diskussionen i = statsverkspropositionen angående t.ex. Norrlandspolitiken är föga konkret och tillfredsställer inte Norrlandslänens krav på snabba åtgäder. Man har närmast att invänta ett regeringsförslag till riksdagen i vår beträffande den fortsatta lokaliseringspolitiken samt de regionala handlingsprogram som förutsättes vara utarbetade under första halvåret 1971. Vi har i dag inte heller möjlighet att granska oppositionsförslagen i full utsträckning. Dessa förhållanden gör, enligt min mening, årets och årtiondets första stora allmänpolitiska debatt mindre meningsfull än som hade varit önskvärt. Låt mig trots detta förhållande beröra några allmänpolitiska avsnitt, där i varje fall viljeinriktningen har antytts. Jämlikhetsdebatten är tyvärr fortfarande i mångt och mycket en lek med ord. Vi får verkligen från alla håll se till att de s.k. solidaritetssträvandena inte stannar vid bara ord. Jämlikhetstalet måste få ett konkret innehåll, och detta får inte begränsas enbart till en utjämning av inkomstförhållandena. Det området är viktigt, men det är inte allt. Till jämlikhetsfrågorna vill jag räkna familjepolitiken, skolan, skatter na, arbetsmarknadspolitikens alla villkor, bostadspolitiken, miljöfrågorna, frågan om lika rätt för alla att vid viss ålder erhålla pension, lika möjligheter för olika regioner i vårt land att utvecklas samt borttagandet av de hinder som i dag diskriminerar vissa löntagareller företagargrupper. 1960-talets utveckling har ökat löneskillnaderna i vårt land. Detta är allvarligt och måhända en av orsakerna till den samhällskris som olika strejkaktioner i dag innebär. Ökad jämlikhet i samförstånd hade bort ägnas större uppmärksamhet långt tidigare. Herr Palme, som ofta väljer att leverera stora tal i Norrland, har åter framträtt i Gävle. Han har där förklarat nyheten om oppositionens överbud genom att visionärt måla bilden av strängen som brast. Statsministern anser det för egen del vara skönare lyss till en Sträng som håller. I det aktuella fallet torde herr Palme inte ha haft möjlighet att välja instrument, d.v.s. finansdepartement och dess chef. I andra fall, t.ex. när det gäller LKAB-strejken, där instrumentet hette Gruvindustriarbetareförbundet, har han emellertid också fått lyss till en sträng, men en sträng som brast. Det borde dock vara statsministerns heta önskan att också lyssna till hur instrumentet är stämt. Jämlikhet i samförstånd kräver lyssnande, precis som herr Palme sade när han valdes till partiordförande. Skattefrågorna är viktiga. Man har genom den utformning dessa ges vissa möjligheter att utjämna förhållandena på det ekonomiska området. Vill man en utjämning via skattepolitiken, måste tyngre bördor läggas på grupper som i dag har det bättre ställt än andra. Politiker eller eventuellt blivande sådana, som inte inser detta, kan knappast tas på allvar i sitt tal om ökad jämlikhet. I fråga om vårt lands bekymmer för valutabalansen måste jag också i år få säga att någon form av beskattning på utlandsresorna synes mig nödvändig. Turistreseunderskottet, som 1969 upp Statsverkspropositionen m.m. går till cirka 1,2 miljarder, utgör en alltmer påtaglig fara för vårt lands ekonomi. Jag kommer att liksom under de senaste riksdagarna framlägga ett motionsförslag i denna fråga. Skattepolitiken, som ju är mångfasetterad, måste emellertid också ses med hänsyn till den verkan den har för vårt lands näringsliv. Företagens konkurrenskraft får inte undergrävas. Olika regioner i landet får inte heller hämmas i sin konkurrenskraft — det skulle vi alla förlora på. Som ledamot i bilskatteutredningen har jag haft anledning att något syssla med frågor om fordonsbeskattningen. Den skärpning av skatten på de tyngre fordonen som för någon månad sedan föreslogs har jag inte kunnat biträda. Förslaget skulle, om det genomfördes, komma att diskriminera delar av vårt näringsliv och lägga starkt ökade bördor på de långa avståndens Norrland. Landshövdingarna «<Lassinantti, Samuelson, Hjalmar Nilsson och Hans Gustafsson har i ett gemensamt uttalande, som ligger på kamrarnas bord just i dag, gått på min linje i denna fråga. Det är min allvarliga förhoppning att finansminister Sträng inte upphöjer utredningens förslag till regeringsförslag. Att genomföra ett sådant förslag vore detsamma som att direkt motverka den lokaliseringspolitik som tvärtom behöver förstärkning. Enligt centerns mening är därför samhällets insatser för att i olika regioner av vårt land skapa balanserade förhållanden i fråga om näringsliv och befolkningskoncentration i behov av en bättre samordning. Den av centern målmedvetet förda kampen för en aktiv lokaliseringspolitik måste ges stödet av en prioriterad ställning för taxeoch fraktpolitiken i utjämnande syfte. När man talar om näringslivet är det en grupp företagare som ofta glöms bort, nämligen jordbrukarna. Vi kommer inte ifrån att den jordbrukspolitik som förts under den senaste tiden orsakat en utarmning av landsbygden som vi får betala kostnaderna för. Vad som dock aldrig kan betalas är det ointresse som statsmakterna visat gentemot en yrkesgrupp som under ofärdstider varit ovärderlig. Samhällssolidariteten måste gälla även Sveriges bönder. Trygghetspolitiken, som också skall innebära jämlikhet i praktisk tillämpning, behöver byggas ut och förstärkas. Rätt till pension vid 65 års ålder måste gälla alla grupper. Den förvåning som vårt konkreta förslag i detta avseende mött på visst håll är obegriplig. En social jämlikhetsfråga av detta slag är annars fullt klar för de breda lagren i vårt folk. Centern vill planera samhället med människan — den enskilda individen — i centrum. Då måste också den enskilde medborgarens möjligheter till ett direkt inflytande i beslutsprocesserna ges större uirymme. Den decentraliseringspolitik som vi förordar skulle leda till detta närmande mellan individ och samhälle. Trygghet och ökad jämlikhet i världen och inom vår egen nation liksom för den enskilda människan måste sättas som mål för 1970-talets samhällsarbete. Vi i centern vill efter vår förmåga medverka till uppnåendet av detta. Det kommer att av alla grupper kräva mer samförstånd än partiprestige, men så mycket är det värt.

Herr talman! Vi befinner oss nu i början av det sista år som denna kammare — den indirekt valda — skall existera. Det är många av talarna som tidigare har påpekat detta. Vi är allesamman glada över att den nyrekrytering som kammaren fått har givit en sådan stimulans till kammarens arbete under det sista året som vi kan hoppas på med ledning av den debatt som har förekommit i dag. Herr förste vice talmannen Strand har redan med pondus och auktoritet i egenskap av förste vice talman och som en av kammarens till åldern och till tjänsteåren äldsta ledamöter givit uttryck för hur vi i denna kammare upplever detta. — Vi riktar ju i dag uttryck för vår stora uppskattning till våra talmän. Herr Nils-Eric Gustafsson gav nyss uttryck för denna uppskattning av herr talmannen, och däri vill jag av fullaste hjärta instämma. Nu har jag givit uttryck för en liknande uppskattning av herr förste vice talmannen. Men låt mig återgå till första kammarens ställning. Vi har ju många gånger haft det intrycket att våra nyhetsmedia — tidningar, radio och TV — redan avskaffat första kammaren. Det är därför roligt om den under sitt sista år kan ge en reminiscens av de ofta tungt vägande debatter som under årens lopp har förts även inom denna kammares väggar. Det kan finnas anledning att nu göra några reflexioner över riksdagens ställning i vårt politiska liv och över dess reella betydelse i våra dagars Sverige. Herr Gösta Bohman berörde denna fråga något i en översikt i början av sitt anförande. Jag kommer kanske att hålla mig till några detaljer, och jag är ledsen Över att jag inte kan göra det på ett så medryckande sätt som herr Bohman kunde. Mitt anförande kommer huvudsakligen att handla om detta och har därför förts upp i det allmänpolitiska avsnittet av debatten. Jag kommer emellertid kanske att göra några utvikningar även till vissa socialpolitiska frågor. Jag tänker inte så mycket på riksdagens konstitutionella ställning, och jag tänker inte tala om den. De förändringar i grundlagstexten och i ännu högre grad de förändringar av praxis, som genomförts under de 160 år som gått sedan vår regeringsform fastställdes, har bl.a. inneburit ett stärkande av riksdagens makt rent formellt. Men det är en sak. En helt annan sak är riksdagens reella betydelse i vårt politiska liv. Vi vet alla att riks dagens inflytande under tidernas gång växlat. Förr i världen, under gångna sekler, stod striden mellan riksdagen och den personliga kungamakten. Nu är den striden för länge sedan ur världen. Nu gäller frågan maktfördelningen mellan Kungl. Maj:t och riksdagen, och Kungl. Maj:t i våra dagar är inte kungen personligen utan regeringen. Vi behöver inte gå längre tillbaka i tiden än till det s.k. demokratiska genombrottet vid åren omkring 1920 för att konstatera växlingarna och hur stora de i själva verket har varit. Under 1920-talet, minoritetsparlamentarismens tid, var riksdagens makt högst betydande. Regeringarna hade ingen permanent och stabil majoritet att stödja sig på. De fick försöka klara sig med stöd än från den ena sidan, än från den andra och kunde på så sätt åtminstone drägligt genomföra sina i och för sig begränsade program. Då spelade utskottsarbetet en viktig roll, diskussionerna inom «utskotten och kring deras slutna förhandlingar hade en mycket stor betydelse. Det var inom utskotten som man nådde fram till de kompromisser som kunde vinna majoritet, och jag föreställer mig att det i de politiskt brännande frågorna understundom skedde efter långdragna förhandlingar, där utskottsledamöterna under ärendenas behandling inom utskotten hade möjlighet att konferera med sina partikamrater för att säkerställa dessas anslutning till uppnådda kompromisser. Kamrarnas roll blev i huvudsak att konfirmera dessa kompromisslösningar. På den tiden betydde enskilda riksdagsmäns skicklighet som taktiker och förhandlare helt säkert mycket. De som hade en stark känsla för vad som var möjligt att ta och nödvändigt att ge spelade säkert en mycket större roll än i våra dagar. På den tiden hände det till och med att man kunde störta regeringen. Vi är långt borta från den situatio nen nu. Visst sker det ett noggrant arbete inom utskotten. Visst kan man där diskutera alla de frågor som skall behandlas inom utskotten, och visst kan man uppnå kompromisser, som kan åstadkomma ändringar i vissa detaljer i propositionernas förslag. Men de brännande politiska frågorna är avgjorda på förhand, och de enskilda riksdagsmännens insatser blir kanske i regel mera slätstrukna. Naturligtvis var förhållandena inte i allt lyckliga under 1920-talet. Regeringarna satt kort tid. De kunde inte binda sig för långsiktiga program, och de kunde vanligen inte heller genomföra mera långtgående och mera genomgripande program. Sådana kom naturligtvis alltid att stöta vissa grupper, och det gjorde att man inte kunde samla den nödvändiga majoriteten. Vi har nu nått fram till en motsatt situation. Sedan regeringspartiet fått absolut majoritet i båda kamrarna kan regeringen fatta vilka beslut som helst utan att fråga någon annan än det egna partiet och dess mäktiga partner LO. Därefter behöver man inte i princip ägna någon större uppmärksamhet åt vad riksdagen kan komma att säga. Vi inom oppositionen kan säga vad som helst — vi är ju bara en minoritet, som visserligen representerar i det allra närmaste hälften av svenska folket men som är utan större inflytande i frågor av väsentlig politisk betydelse. Regeringen kan med en uppenbar nonchalans gentemot riksdagen både fatta beslut om och sätta i verket olika förslag gällande nära nog vad som helst, långt innan riksdagen över huvud taget fått tillfälle att ta del av vad det är fråga om. Detta har blivit något av en rutinmetod för regeringen, eller skall man kanske säga för vissa regeringsmedlemmar. Helt ny är metoden dock inte. Jag vill erinra om att statsrådet Edenman år 1962 begärde ett anslag för att få anordna en helt ny typ av utbildning av gymnasieingenjörer till lärare vid de tekniska gymnasierna. Dessutom lämnade han ett förslag om visst bidrag till kursdeltagarna. Kurserna annonserades i mitten av december, propositionen kom vid vårriksdagens början, eleverna antogs i mitten av januari, kurserna började den 1 februari; och riksdagen fattade så småningom sitt beslut den 15 februari. Vid det tillfället förekom också vissa sakliga invändningar mot det sätt på vilket utbildningen lagts upp. Jag vill erinra om att bl.a. Elisabet Sjövall var mycket oppositionell just av den anledningen att kurserna enligt hennes mening var anordnade på ett olyckligt sätt. Nu har det tillvägagångssättet blivit något av vardagsmat. Vi har fått vänja oss vid den metod som är gängse i en enpartistat. Ärendena framläggs och avgörs vid partiets kongress. Där sägs vad man skall göra, där fattas de avgörande besluten. Herr Hernelius har för några timmar sedan berört formerna för hur dessa beslut fattas. Vid partikongressen kan man t.o.m. ange de summor som skall anslås till mer eller mindre kontroversiella ändamål. Sedan sätter man eventuellt i gång med det som man har bestämt, utan att avvakta riksdagens beslut. Låt mig i korthet erinra om de mest flagranta fallen under föregående höst. Inget av dem är nytt, men det kan förvisso vara berättigat att ånyo påminna om dem. Ett exempel var köpet av Kabi. Staten övertog verksamheten den 1 oktober 1969 sedan Kungl. Maj:t utsett ett antal styrelseledamöter i företaget. Proposition i ärendet daterad den 17 oktober överlämnades till riksdagen i början av november, och riksdagen fattade sitt beslut den 10 december. Finns det någon som vill göra gällande att det beslutet hade någon som helst reell beiydelse för frågans avgörande? Det hör till saken att Kabi som ett statligt företagsintresse utan reservation redovisades i en den 31 oktober daterad utredning, visserligen författad av en för vindarna från regerings håll mycket lyhörd utredningsman som lurpassat under ett antal år och inte vågat ta ställning förrän vederbörande statsråd klart uttalat hur han ville ha det. På samma sätt förhöll det sig med Uddcomb. Bolaget påbörjade verksamheten den 31 augusti, anläggningsarbeten började under hösten, och propositionen som var daterad den 30 oktober överlämnades till riksdagen i början av november. Riksdagsbeslutet fattades även i denna fråga den 10 december. Kan man påstå annat än att riksdagens beslut också i den frågan blev en formalitet? Det var ungefär detsamma med sjukronorsreformen. Partikongressen hade godkänt förslaget i slutet av september, riksdagen fattade sitt beslut den 3 december, d.v.s. en knapp månad innan bestämmelserna skulle träda i kraft. Också här blev riksdagsbeslutet en formalitet. Allt måste ju i princip vara planerat och ordnat i förväg för att man över huvud taget skulle hinna genomföra reformen till årsskiftet. I sanningens namn måste väl också erkännas att det blir på samma sätt med det beslut som kommer att innebära raserandet av det apoteksväsende som vi har haft sedan sekler och dess ersättande med ett statligt systembolag. Visserligen skall riksdagen få tillfälle att behandla den frågan, och förändringarna skall ju inte genomföras förrän i början av nästa år. Kanske en del detaljer i det stora komplexet blir mer eller mindre förändrade inom departementet, och kanske till och med i riksdagen. Vi har ju en mäktig huvudmannaorganisation som brukar kunna göra sina synpunkter gällande i ekonomiska ting av denna art.

Det var först efter avgörandet som den nämnde sakkunnige kunde lägga fram sitt utredningsförslag, anpassat efter statsrådets önskemål. Jag skall inte gå närmare in på det förslaget. Det är emellertid påtagligt att en del av utredningens detaljförslag, framför allt de som gäller sjukhusens läkemedelsförsörjning, är otillräckligt underbyggda. Vi kommer som sagt att så småningom få tillfälle att behandla ärendet i riksdagen, och det är väl inte omöjligt att en del förändringar då kan bli genomförda. Men det är detaljfrågor; avgörandet om det principiellt viktigaste förslaget träffades i och med avtalet mellan staten och Apotekarsocieteten i mitten av september och godkändes av partikongressen i slutet av september. Jag skall för ett ögonblick lämna detta principiella resonemang, belyst kanske i alltför hög grad med gamla och välkända exempel, och säga någonting om sjukronorsreformen. Den har varit i funktion bara tre veckor, och det är naturligtvis alldeles för tidigt att yttra sig om dess betydelse. Jag tror att det i princip gått ganska bra att genomföra reformen. Det enda man måhända kan konstatera är att det varit en viss ökning av remisser till några specialavdelningar, vilket vi hade anledning att befara. Det är också alldeles påtagligt att en stor del av de administrativa förenklingar som skulle uppnås för sjukkassorna har medfört ökade kostnader för huvudmännen. Detta har redovisats åtminstone från vissa håll. Bland de reservationer som vi hade till utskottsutlåtandet gällde en frågan om de privatpraktiserande läkarnas inplacering i systemet. Precis till den dag då andra lagutskottet skulle behandla frågan kom riksförsäkringsverkets utredning som skulle utgöra grun den för de överenskommelser som skulle möjliggöra denna inordning. Vi inom moderata samlingspartiet begärde att riksdagen skulle få yttra sig om förslaget, sedan det remissbehandlats och man fått reda på hur Kungl. Maj:t ämnade utforma dessa bestämmelser. Vi menade att man inte så där omedelbart och i ett sammanhang kunde få en tillräcklig uppfattning om vad förslaget innebar. Vad kan man säga i dag? Ja, först och främst har man kunnat konstatera att utredningen inte hade förmått fördjupa sig i ett flertal väsentliga frågor på grund av den hast med vilken utredningen skulle göras. Det gällde ju att till varje pris få fram ett utredningsförslag i frågan till den dag då ärendet skulle behandlas i andra lagutskottet. Utredningens förslag gick i stort sett ut på att huvudmännen mot en viss ersättning från sjukförsäkringen skulle garantera de taxebundna privatpraktiserande läkarna en rimlig inkomst. Men någon närmare penetration av de privatpraktiserande läkarnas tjänstgöringsförhållanden och skyldigheter gentemot sjukvårdshuvudmännen fanns inte. Omfattningen och avtalens giltighetstid, läkarnas arbetsrättsliga ställning i fråga om pension, semester, yrkesskadeförsäkring o.s.v. hade inte utretts. Läkarna skulle bli något slags tjänstemän i en ingalunda klarlagd mellanställning mellan de fast anställda läkarna i den öppna vården och de rent fristående privatpraktiserande läkarna. Det fanns sålunda många frågor som inte var utredda och som kräver ytterligare utredning. Enligt min mening har de privatpraktiserande läkarna en mycket stor uppgift att fylla i samhället. Det är av vikt att de som önskar söka läkare inte skall vara hindrade att göra det utanför den samhälleliga sjukvårdsorganisationen. Jag tycker att det är en sådan elementär valfrihet som bör finnas och som socialdemokraterna talar så mycket om i sina program men reducerar så starkt i praktiken. Det är ju bra om den som söker dessa läkare kan få bidrag ur sjukförsäkringen på ungefär samma sätt som den som söker de av samhället anställda läkarna. Det är rimligt att någon form för detta kan skapas. Jag har redan tidigare antytt att jag har svårt att förstå hur det på den bas som utredningen lagt skall vara möjligt för huvudmännen att träffa avtal med alla de olika läkare, med deras så varierande arbetsförhållanden och arbetssätt, som det här kan vara fråga om. Även om avtalen kan och helt säkert måste utformas olika för olika specialiteter, är det svårt att göra avtalen individuellt olika inom samma specialitet, och detta måste enligt vad jag tror bli nödvändigt i någon form. Jag tror inte att sjukvårdshuvudmännen får några avtal färdiga före den 1 juli i år, och jag är inte heller övertygad om att huvudmännen har någon lust att träffa sådana avtal på nuvarande bas. De vill ha vissa ytterligare utredningar gjorda innan de träffar sådana avtal. Utan huvudmännens medverkan är det helt omöjligt att genomföra dessa bestämmelser, i varje fall så som de är utformade i utredningens förslag. De bygger på sjukvårdshuvudmännens medverkan och kommer hårt att binda dem. Och det har som bekant varit svårigheter för dem att klara av överenskommelserna med de redan anställda. Dessa överenskommelser borde ha varit färdiga redan den 1 januari. Jag tror sålunda inte att det finns någon möjlighet att klara inordnandet av de privatpraktiserande läkarna i det s.k. 7-kronorssystemet till den 1 juli. Ett av motiven för motståndet mot vår reservation på den här punkten är alltså borta. Det byggde ju på att man skulle försvåra genomförandet före denna dag om man följde vårt förslag. Det behövs ytterligare utredning, och när den är färdig är det min förhoppning att frågan även i framtiden kommer att underställas riksdagen. Detta är ytterligare ett exempel på hur regeringen vill fatta beslut utan att ge riksdagen möjlighet att uttala sig om dem. I detta fall kan man säga att regeringen har formell möjlighet att utfärda bestämmelserna själv, men den begärde särskilt bemyndigande i den här frågan. Regeringen borde inte ha erhållit det bemyndigandet utan att riksdagen fått yttra sig i frågan. Eftersom problemet av allt att döma inte kan lösas förrän efter den 1 juli i år, hoppas jag att det skall bli möjligt för riksdagen att uttala sig i framtiden. Herr talman! Det väsentliga som jag haft att säga har gått ut på att påvisa hur regeringen gång efter annan, man skulle nästan kunna säga har satt i system att fatta avgörande beslut och ibland även sätta besluten i verket utan att riksdagen fått tillfälle att yttra sig om dem. Riksdagen har i efterhand fått konfirmera dessa beslut. Det visar en nonchalans mot riksdagen som är högst anmärkningsvärd, och det visar en reduktion av riksdagens reella inflytande som är beklaglig. Det förhöll sig inte på samma sätt, när regeringen var i koalition med ett annat parti. Då hade de båda partierna vissa olika intressen, och de rena partifrågorna kunde inte drivas på samma sätt. Må det emellertid tillåtas mig att hysa den förhoppningen, att den blivande enkammarriksdagen med dess möjlighet att ge direkt utslag för vad folkets flertal i val uttrycker som sin önskan skall kunna stärka riksdagens auktoritet och åstadkomma en rimlig balans mellan regeringens och riksdagens makt.

Herr talman! Må det tillåtas mig att återföra debatten till den aktuella budgeten! Årets budget är mycket svårbedömbar. Den är besvärlig att analysera. Den presenteras som en reformbudget. Den är en rekordbudget, och den uppfattas av många som en orosbudget. Budgeten sägs i finansplanen ha två komponenter — den ena huvudkomponenten går ut på en stramare finanspolitik och ett väsentligt reducerat statligt upplåningsbehov. I klartext betyder detta en skärpt broms på Ööverhettningsfenomenen inom samhällsekonomin. En politik med denna innebörd efterlystes redan i höstas på oppositionshåll. Som ett betydelsefullt element i densamma ingick skärpt sparsamhet med de offentliga utgifterna. Att åtstramande åtgärder sätts in — därom är i och för sig intet att säga. Men är de tillräckliga? Lägger man inte allt fortfarande i alltför hög grad tyngdpunkten på = penningpolitiken, med de konsekvenser detta får för näringslivet? Vi får av allt att döma trots finansministerns sparsamhetsbemödanden en underbalanserad budget — en budget som enligt min mening kan ge ett underskott som väsentligen överstiger de beräknade 800 miljonerna. Då den andra huvudkomponenten utgörs av en omfördelning av inkomsterna skattevägen, frågar man sig, hur denna huvudkomponent kan låta sig förena med den första komponenten. Sätter inte den senare komponenten inflatoriska krafter i gång genom att en ny hårdare fas inleds i omfördelningen som sådan, vilket ger näring åt konsumtionen och främjar importen? Hur kommer det i sin tur att gå med den ansträngda valutareserven? Den frågan har med skäl ställts tidigare i dag. Risken för en fortsatt avtappning är betydande. Det måste här komma an på en rimlig avvägning av proportionerna i utjämningsprocessen. Den stora skattereformen sådan den i sina huvuddrag är utformad i finansplanen kan lätt bli en signal till kamp mellan olika befolkningsgrupper om fördelningen av den gemensamma kakan. Tyvärr innehåller finansplanen stora luckor när det gäller utformningen av skattereformen, och härför har finansministern tidigare i dag med rätta kritiserats. Hur skall riksdagen Statsverkspropositionen m.m. och oppositionspartierna kunna ta ställning till budgeten då en av de viktigaste ingredienserna i denna, nämligen skatterna, delvis är en nebulosa? Redan de i finansplanen uppdragna konturerna till den aviserade skattereformen ger anledning till oro. Det råder faktiskt, herr finansminister, oro på många håll ute i landet. Det värsta är att många skattebetalare känner sig hotade på flera fronter på en gång. Av många enskilda skattebetalare uppfattas herr Strängs skatteutspel såsom en stjärnsmäll, ett knockout-slag. Det gäller inte bara höginkomsttagare utan främst stora grupper i mellanlägen inom tjänstemannaskiktet. Den offentliga sektorn utvidgas ytterligare cett par pinnhål på den enskildas bekostnad. Inte minst momshöjningen blir kännbar. Till saken hör att flertalet människor ju har sin ekonomi fastlåst i utgifternas huvudsakliga inriktning och därför har mycket svårt att i ett enda slag lägga om sin livsföring efter ändrade skatteregler. Många sitter fast 1 en ansträngd utgiftsram, där skatterna är en tyngande post. Varje ökning av skatten blir här en skärpt belastning. Herr statsministern reducerade i förmiddags kritiken mot skattereformen till att vara en omsorg om höginkomsttagarna. Det är fel att göra så. Statsministern känner tydligen inte till den rådande beskattningens utformning med den höga progressivitet som är ett utmärkande drag för skattesystemet och hur detta i praktiken verkar. Att vårt folk har kunnat bära den inkomstomfördelning som via skatterna har ägt rum under ett stort antal år — det måste väl erkännas att så har skett — har hängt samman med att det hela har skett successivt med inkomsttrenden och mer eller mindre automatiskt följt den stigande standarden. Då har det gått lättare. Genom det nya höga trappsteget på skatteområdet slår den skärpta omfördelningen ut mer eller mindre i ett enda slag. Det är detta som är den stora skillnad som gör att reformen kan drabba många människor orimligt hårt. För undvikande av missförstånd vill jag gärna säga ifrån att vissa huvudpunkter i skattereformen godtas. Hit hör lättnaderna i beskattningen för låginkomsttagarna och även för de s.k. ensamstående, som för närvarande är orimligt hårt drabbade. Särbeskattningen kan man alltid resonera om, sedan man vet vilket alternativ som väljes. Lättnader i beskattningen för folkpensionärer med smärre biinkomster är ett gammalt högerkrav. Att detta har tillgodosetts hälsas med tillfredsställelse. De viktiga detaljer i det kommande skattepaketet som framför allt ger anledning till bekymmer är behandlingen av hemmafruarna och slopandet av kommunalskatteavdraget. Jag skulle tro att vi på oppositionshåll kommer att slå vakt om det dubbla ortsavdraget, inte minst med tanke på skatteförmågan. När två personer lever på en persons inkomst, är skatteförmågan otvivelaktigt mindre än när endast en person lever på samma inkomst. För att inte förslaget i denna del skall träffa orimligt och skoningslöst hårt är det nödvändigt med en mjuk övergång, herr finansminister. Det har i huvudsak gått förbi i den pågående debatten att omfördelningen även angår kommunalskatten. Hur detta skall ske framgår inte av betänkandet. Kompensation utlovas åt kommunerna för skattebortfallet, men varifrån pengarna skall tas säges det ingenting om. Det saknas en särskild anslagspost för detta ändamål, och jag vill därför ställa frågan: Hur är det med mysteriet med den borttappade miljarden för detta ändamål? är det meningen att den skall komma först på ett senare år? Slopandet av kommunalskatteavdraget uppfattas av många som det svåraste inslaget i det blivande skattepaketet. Herr Sträng har uttalat att kompensa tion kommer att ges genom utformningen av den nya skatteskalan. Det ser man med en viss tveksamhet emot. I bevillningsutskottet kommer vi nog att behandla den kommande skattepropositionen med kritiska ögon. En annan sida av budgeten: I nationalbudgeten för år 1970 görs en bedömning av prisutsikterna, och där görs den prognosen att konsumentprisnivån under loppet av 1970 skall stiga med 3,5 procent. Det är i och för sig ingen liten procentsats. Det är att märka att konsumentprisindex från november 1968 till november 1969 stigit med 3,9 procent. Den relativa prisstabilitet som rådde 1968, och som jag tidigare har tillåtit mig att ge finansministern en eloge för, har numera upphört, och penningvärdeförsämringen har ånyo satt i gång. Inflationen kommer av allt att döma att fortsätta med ny fart. Den kommer att få ny näring av transfereringarna. Jag skulle för min del ställa den prognosen att vi år 1970 får en prishöjning som icke oväsentligt överstiger den förmodade procentsatsen 3,9. Räntekostnadsposten har underskattats. Vidare ger löneutvecklingen anledning att tro att löneförhöjningarna kommer att slå igenom i priserna. År 1971 kommer den allmänna momshöjningen att ytterligare pressa priserna uppåt. Att observera är att näringslivet — i vart fall på vidsträckta områden — på grund av de hårda kreditrestriktionerna i dag ofta saknar möjligheterna att genom rationalisering motverka lönekostnadernas stegring och höja produktiviteten. Särskilt gäller detta den mindre och medelstora företagsamheten, som med <särskild skärpa har drabbats av kreditrestriktionerna. Herr finansmistern torde vara medveten om detta. Företagen kommer kanske att vara tvungna att kompensera sig för kostnadsstegringarna genom höjda priser. Många familjeföretag inom jordbruk, handel och industri kläms mellan lönekostnadshöjningen å ena sidan och kre ditrestriktionerna å den andra. I det sammanhanget vill jag också beröra det hot mot familjeföretagen som ligger i det nyligen framlagda betänkandet om kapitalbeskattningen, avseende årlig förmögenhetsskatt och arvsskatt. Särskilt tungt vilar detta hot över jordbruket, där den pågående fastighetstaxeringen driver = taxeringsvärdena uppåt. Den jordbrukare vars taxeringsvärden över en natt stiger från t.ex. 500 000 kronor till 750 000 kronor blir ju inte rikare genom detta, snarare tvärtom, och skatten stiger. Avkastningen stiger inte i motsvarande mån — den stiger kanske inte alls. Jag vill varna för de allvarliga konsekvenser som genomförandet av detta betänkande skulle medföra. Det kan bli dödsstöten för många familjeföretag, särskilt i södra Sverige. Skatterna — även arvsskatterna — måste ju betalas av medel som produktionen ger, och lönsamheten är sällan sådan att detta medges. Vi måste också se till att egnahemsägare och villaägare vederfares en rättvisare beskattning så att inte de höga taxeringsvärdena även för dem resulterar i en ökad skattebelastning. Herr talman! Det har på sistone hänt en sak som håller på att rubba förutsättningarna för vårt lands ekonomi, ekonomiska stabilitet och samhällsstabilitet över huvud taget, en sak som också har berörts i den tidigare debatten i dag. Jag syftar på den senaste tidens utveckling på arbetsmarknaden med LKAB-konflikten som inspirator. En av vårt svenska samhälles stora förtjänster har varit lugnet på arbetsmarknaden. Sverige har i denna del hittills varit ett mönster för hela den västerländska världen, och vi har haft nytta av detta lugn för vår ekonomi. Vår gynnsamma standardutveckling har väsentligen berott på att strejker och arbetsnedläggelser varit så sällsynta. Sådana företeelser är verkligen dyrbara ting såväl för arbetstagare, som för företagen och samhället. Inte minst de strejkande blir lidande. Vi har som Statsverkspropositionen m.m. sagt hittills lyckligtvis i huvudsak sluppit ifrån konflikter av denna typ. Sedan mer än en månad har den avtalsstridiga och lagstridiga arbetsnedläggelsen vid LKAB tilldragit sig allmänhetens uppmärksamhet. Till följd av massmedias agerande har allmänheten bibringats den uppfattningen att det är fråga om en underbetald och underkuvad arbetsgrupps kamp för människovärdiga villkor och drägliga förtjänster. Så är emellertid inte fallet. Det är i vilket fall som helst ingen låglönegrupp som det här är fråga om. Det skall inte förnekas att det kanske finns fog för kritiken mot arbetsvillkoren i gruvorna. Arbetet där är hårt och motiverar förvisso också en bra lön. Det hade varit företagets och fackföreningens sak att gemensamt komma till rätta med denna fråga avtalsvägen. Vad som nu skett är att genom arbetsnedläggelsen ingångna kollektivavtal hänsynslöst trampats under fötterna. Man har från de strejkandes sida låtsats som om dessa avtal över huvud taget inte existerade. Den omständigheten att den rådande lagbundna ordningen på arbetsmarknaden åsidosatts har man talat tyst om. Föraktligt har det sagts att man inte kan låta sig regeras av något så futtigt som paragrafer. Samhället vilar på ati ingångna avtal skall hållas. Jag håller regeringen räkning för att man inte har svävat på målet i angivna hänseende. Statsministern vill jag gärna ge en eloge för den deklaration som han gjorde härom i förmiddags. Jag ger herr Palme rätt i att den 30-procentiga högre lönenivån som vi nu har vilar just på den stabila arbetsmarknaden. Men — förlåt att jag säger det — det förefaller som om parterna på arbetsmarknaden, d.v.s. Arbetsgivareföreningen och LO, nu delvis har förlorat greppet över arbetsmarknaden. Arbetsgivareföreningen har av kända skäl varit förhindrad att ingripa. Men vad har egentligen fackföreningsrörelsen gjort för att åstadkomma återgång till arbetet? Genom bristande handlag på många olika håll har konflikten fortsatt vecka efter vecka. Alla har blivit lidande härav, inte minst de strejkande, men också samhället och, vad värre är, exemplet har de yttersta av dessa dagar smittat av sig. Den parterna åvilande fredsplikten har mer eller mindre satts ur spel på ett ganska vidsträckt fält. LKAB-konflikten har fått efterföljd i vilda strejker vid Volvo, Saab, ASEA och Elektrolux, strejker vilka använts som påtryckningsmedel för att åstadkomma lönehöjningar utöver kollektivavtalens ram. Det är ingen överdrift att säga att arbetsmarknaden delvis har kommit i gungning. Inte minst de utländska invandrarna utan facklig tradition har tydligen spelat en viss roll i sammanhanget. Det är nödvändigt att man ägnar en större uppmärksamhet åt deras fackliga skolning än man gjort hittills. Över hela landet ställs i dag krav från de anställda som sträcker sig utöver respektive avtal. Risken för masspsykos är uppenbar. Jag vill gärna ge herr Arne Geijer mitt oreserverade erkännande för hans avståndstagande och för hans i övrigt kloka synpunkter. Jag skulle dock vilja fråga: Vad har LO, som garant för avtalen, egentligen i praktiken gjort för att hejda denna utveckling? Vad har gjorts för att hindra lavinen att sätta sig i rörelse? Har man verkligen på allvar mobiliserat alla fackföreningsfunktionärer ute på arbetsplatserna till skydd för arbetsfreden? Händelseutvecklingen måste få vittgående konsekvenser för samhället, för respekten för ingångna avtal, för företagens konkurrensförmåga i förhållande till utlandet, för förtroendet utomlands, för vårt lands stabilitet och för vår betalningsbalans med utlandet. Även från riksdagens sida måste vi slå vakt om kollektivavtalen och avtalsrätten. I det långa loppet tjänar kollektivavtalens helgd de anställda framför andra kategorier. Hur skall förtroen det till avtalen kunna återställas? Det är en sak som angår oss alla. Jag ger statsministern rätt däri att arbetsmiljön är av väsentlig betydelse för arvtalstryggheten. Jag tror att vi alla är beredda att medverka till att arbetsmiljön förbättras, så att människorna trivs. Herr Arne Geijer talade om att atmosfären på arbetsmarknaden på senare tid har försämrats. Jag betvivlar inte detta — herr Arne Geijer brukar veta vad han talar om — men lägger han inte något ensidigt skulden på arbetsgivarparten? Har LO själv tagit initiativ till överläggningar om ett nytt Saltsjöbadsavtal? De företagare som jag känner är väl medvetna om sitt ansvar och försöker sätta sig in i problematiken kring den nya tidens tankevärld. Personalpolitiken är en central fråga för de flesta företag, och problemen bör kunna lösas i en positiv anda.
Innan jag ger ordet vidare skulle jag vilja lämna ett meddelande till kammaren. Vi har i dag på förmiddagen åhört en betydelsefull och på ett högt plan liggande debatt. Den har återgivits i stor utsträckning i TV 1, och därvid har följande iakttagelser gjorts. Sändningen av herr Bohmans anförande interfolierades tre gånger med inklipp av bilder från en tom kammare. I vart fall på den ena av dessa bilder kunde tydligt iakttagas att herr Strand tjänstgjort som talman. I verkligheten var samtliga bänkar besatta och under hela förmiddagen satt herr Boheman som talman. Dessutom var läktarna överfyllda och i gångarna mellan bänkarna och mot väggarna stod ett större antal ledamöter från andra kammaren, tidigare riksdagsmän och tjänstemän än kanske någon gång tidigare förekommit i kammaren. Enligt iakttagelser under dagen, för övrigt påtalade till talmannen Strand, hade den frontala TV-kameran, som bevakade talarstolen, under den tid sändningen avsåg, troligen icke någon gång varit vänd mot kammaren annat än direkt mot viss ledamot som väntat på replik eller eljest uttryckligen åberopats av talaren, medan däremot efter kl. 14.31 då herr Werner började tala och ledamöterna gick till en sen lunch samma kamera gång efter annan svepte över de då tomma bänkarna. Uppenbarligen har de under herr Werners anförande tagna bilderna klippts in i partioch gruppledardebatten i syfte att vilseleda angående ledamöternas närvaro. Under statsminister Palmes anförande återkom en bild på tomma bänkar efter det podiet med herr Strand som talman visats. Ej heller under detta anförande satt herr Strand talman. Mellan återgivande av kortare genmälen av herr Bengtson och herr Bohman visades en bild av herr Erlander stödd mot en bänkrygg och med ett draperi som bakgrund. Denna bild togs efter gjorda iakttagelser kl. 15.16. Vid det tillfälle då de korta genmälena utväxlades var samma plats där herr Erlander nu stod trängselfylld av ledamöter etc. Jag har därför avlåtit följande skrivelse till chefen för Sveriges Radio: ”I TV 1:s utsändning i kväll kl. 18.05 —L19.00 av remissdebatten i första kammaren har i här bifogade memorandum upptecknade iakttagelser gjorts. Stor indignation har förmärkts bland de kammarledamöter som följt utsändningen. Statsverkspropositionen m.m. Det synes mig ytterst beklagligt att dylika förvanskningar kan förekomma i synnerhet efter alla de försäkringar som i just de påtalade avseendena givits av nyhetsredaktionernas företrädare vid sammanträden med representanter för talmanskonferensen.”

Herr talman! Jag tackar finansministern för att han velat ta upp dessa väsentliga frågor. Det har ju skapats en viss oro kring herr Strängs skattereform. Jag måste säga att det besked som herr Sträng nu gav skingrade något av oklarheten men långtifrån allt. När jag ställde min fråga var det mot bakgrunden av att herr Sträng i höstas, när jag krävde vidgad publicitet kring skattereformen, sade att man diskuterat denna reform mera ingående i den offentliga debatten än någon skattereform tidigare. Herr Palme sade precis samma sak i Statsverkspropositionen m.m. förmiddags. För min del tycker jag inte att så har varit fallet. Här finns ju ingen offentlig utredning som ligger bakom. Den gamla skatteutredningen kan inte anses vara tillräcklig. Vi har haft familjeskatteberedningen, men vi vet att den dels var bunden av mycket snäva direktiv och dels rörde den ju inte det stora fält som herr Sträng nu enligt vad som antytts i finansplanen tänker komma med förslag på. Frågan om publiciteten är ju en kärnfråga i en demokrati. Har människor verkligen haft möjligheter att påverka skattesystemet som det nu kommer att se ut i herr Strängs tappning? Även efter herr Strängs svar nu måste jag säga att det knappast förhåller sig så. Jag visade i vår interna TV den annons i vilken socialdemokraterna tog upp frågan om människor ville vara med om en skattereform som skulle sänka skatten för låginkomsttagarna och som skulle betalas genom en höjning av mervärdeskatten. Sedan citerade jag ur herr Strängs tal av den 6 september, vilket han nu själv har återkommit till. Det finns faktiskt ytterligare en del saker i den där annonsen som understryker att finansieringen av skattereformen skall ske genom en höjning av momsen. Om förmögenhetsoch arvsskatten sägs det herr Sträng nu har anfört, men det räcker inte på långa vägar, står det i annonsen. Vill man reformera skatterna, förklarar man, så skall det ske genom att höja momsen. Det är den stora saken. Om frågorna i dessa annonser och flygblad från socialdemokratiska partiet hade getts en helt korrekt utformning, tror inte herr Sträng att svaren då hade blivit litet annorlunda? I herr Strängs tal den 6 september, det vi nu diskuterar, framhåller han att han alltid har haft den uppfattningen att man korrekt skall återge förhållandena och därifrån sedan dra sina slutsatser. De har då större utsikter att stå sig inför en seriös prövning. Om det socialdemokratiska partiets frågor dessutom hade innehållit en upplysning om att skattereformen, som herr Sträng nu säger, kommer att innebära en skärpt progressivitet för vissa grupper av inkomsttagare, tror inte herr Sträng att svaren då möjligen skulle ha blivit litet annorlunda i den redovisning han lämnade? Vid den socialdemokratiska partikongressen i höstas sade han faktiskt att svaren går i olika riktningar. Om det, för att använda herr Strängs egna ord, hade varit en korrekt redovisning i annonsen så hade nog svaren blivit åtskilligt annorlunda. Jag har alltså fått svar på en av mina frågor. Det blir således en skärpt progressivitet, men var den sätter in vet vi inte. Denna punkt har socialdemokratin icke talat om tidigare i den kampanj som man själv berömmer sig av. Detta besked får vi nu. Då vore det bra om vi kunde få ytterligare besked från finansministern, när han nu har börjat lätta litet på förlåten. Hur går det t.ex. med skattebetalarna i de kommuner som redan nu är högskattekommuner när kommunalskatteavdraget skall tas bort vid taxeringen? Kommer de i ett sämre läge än för närvarande, vilket — som både herr Helén och andra har påpekat — skulle innebära att utjämningen mellan dem blir sämre än tidigare? Hur blir det med de äktenskap där bara en av makarna förvärvsarbetar? Läser man herr Strängs tal av den 6 september noggrant är det alldeles uppenbart att han inte avser att det skall bli en skattehöjning för någon i det sammanhanget. Eller är det så att även det är en punkt som man glömde att tala om i den socialdemokratiska annonsen, d. v. s. att en skattereform också kommer att innebära att en hel del äkta makar i äktenskap där bara den ene förvärvsarbetar får en skattehöjning? Det vore i så fall också en mycket intressant upplysning. Herr Sträng har talat om att det är bra att ge korrekta besked. Han har börjat med det, och jag tycker att det är en bra början. Jag håller fortfarande på att herr Sträng är ett av de statsråd som det är lättast att diskutera med, för han ger svar på tal. Jag är inte alltid nöjd med svaren, men han är i alla fall villig att diskutera, vilket är mer än man kan säga om en del andra statsråd. Herr Sträng kommer att stiga i betygsskalan — om det vore hos mig enbart spelade det inte så stor roll, men jag är övertygad om att han gör det hos stora grupper av det svenska folket även om det är otrevliga besked han lämnar. Jag önskar honom lycka till.
Herr talman! Jag tackar finansministern för uppgiften att kompensationen till kommunerna skall komma via momsen. Då skulle jag vilja fråga ytterligare: Inrymmes denna kompensation i den nu föreslagna 4-procentiga momshöjningen, eller har vi att vänta en ytterligare höjning av momsen för detta ändamål? Hur kan det komma sig att någon budgetpost inte upptagits för denna kompensation till kommunerna, som måste vara av en betydande storleksordning?

Herr talman! Det är möjligt att man är litet för hygglig, när man svarar herr Dahlén, ty han har ju bara en ambition, nämligen att försöka dra ut någonting ur svaret som passar honom. Försök lyssna korrekt herr Dahlén, så är det litet lättare att föra en dialog oss emellan. I mitt tal den 6 september avvisade jag tanken på en progressiv kommunalskatt. Jag sade vidare att man inte har möjligheter att märkbart ta ut några vinster genom att skärpa progressiviteten. Nu kommer herr Dahlén tillbaka och säger att ”det blir således en höjd progressivitet”. Men detta är ju en skatteteknisk detalj. Om man skall samordna två skilda skalor till en enda skala, kan det i ett visst inkomstläge på grund av denna samordning bli en höjning av den s.k. marginalskatten, för att använda ett litet populärare språkbruk. I nästa inkomstläge kan det bli en sänkning av marginalskatten. Vad som är definitivt klart är att det blir sänkningar i de lägre inkomstgrupperna. Det blir också sänkningar i de högre inkomstgrupperna, men det kan bli vissa höjningar i andra högre inkomstgrupper, om man nu envisas med att komma fram till en ensartad skatteskala av två vitt skilda skatteskalor. Detta är avancerad skatteteknik, och det är möjligt att herr Dahlén tror sig om att kunna göra något politiskt matnyttigt av det. Var så god i så fall! Glädjeämnena är få för herr Dahlén. Inte skall jag förvägra honom detta. Men herr Dahléns slutsatser passar inte in i hans eget åberopande av angelägenheten i att föra en korrekt debatt — det tror jag att jag vågar bestämt hävda. Lämnade vi inte en korrekt redovisning inför de studiegrupper vi hade? Jo, visst gjorde vi det. Vi talade om att här är det fråga om en ny princip, en avgörande solidaritetsprincip. Vi frågade: Är ni beredda att ta en levnadskostnadsstegring genom höjd moms för att med de inkomster som statskassan därigenom får kunna sänka skatten för de lägre betalda? Det är klart att det rådde delade meningar om detta. Det var ju inte bara medvetet partifolk och fackföreningsfolk som hade möjlighet att yttra sig. Vem som helst fick vara med och yttra sig, och var och en ser naturligtvis på ett sådant här problem i första hand utifrån de egna intressesynpunkterna. Därför fick vi ett svar, där majoriteten sade: All right, vi är med på att göra denna omfördelning. Andra var emellertid tveksamma. Jag redovisade detta svar korrekt på mötet Statsverkspropositionen m.m. och drog den slutsatsen att majoriteten av de tillfrågade stod bakom oss för att göra denna omläggning. Om jag inte minns alldeles fel, har det väl hänt då och då att också herr Dahlén, när han talar skattepolitik, gått ut och sagt att skatterna är alldeles för höga, framför allt för folk som har det dåligt ställt. Jag har inte läst något referat av att herr Dahlén sagt, att nu är det nödvändigt att sänka skatten för folk som har höga löner och har det gott ställt. Jag kommer att framlägga ett förslag, herr Dahlén, om att sänka skatten för dem som det sämst ställt, och det blir svårt för herr Dahlén att säga nej till det förslaget — det vågar jag säga redan nu. Om herr Dahlén gör anspråk på att hänga ihop med sin mittenbroder, kommer det att bli utomordentliga påfrestningar. Jag föreställer mig nämligen att centerpartiet i alla sina utlåtanden har bundit sig så pass hårt för en sådan här omfördelning att det näppeligen går att komma ifrån detta. Det finns ingen offentlig utredning, säger herr Dahlén. Ja, här är det fråga om att fatta ett politiskt beslut om en omfördelning av skattens belastning mellan grupper med lägre inkomster och grupper med högre inkomster. Jag har svårt att förstå att en vetenskaplig utredning skulle kunna belysa det närmare. Det är ju en viljeyttring, ett politiskt ställningstagande. Det kan däremot uppstå vissa komplikationer, framför allt när man ger sig in på familjebeskattningen. Det är en krånglig och besvärlig historia. Men där har vi haft en utredning med vederbörlig remissbehandling och många skiljaktiga yttranden och synpunkter. Den omständigheten att utredningen var relativt bunden i sina direktiv har ju inte hindrat den offentliga debatten därefter och inte heller ledamöter av denna högt värderade utredning att ganska oförblommerat deklarera sina personliga uppfattningar om hur familjebeskattningen egentligen skall utformas. Den svåra frågan i hela den här reformen är kapitalbeskattningen, det erkänner jag villigt. Framför allt gäller detta, som också har berörts i ett par inlägg i debatten, den kapitalbeskattning som jag någon gång har kallat för att beskatta arbetsverktyget, d. v. s. pengarna ligger inte där som ett dött kapital och avkastar ränta, utan de är insatta i företaget, och detta skapar naturligtvis vissa problem. Det är den svåra frågan, men även den har blivit utförligt belyst i en utredning, där herr Dahléns parti varit representerat och där centerpartiet och högerpartiet varit representerade. Om jag inte minns fel omspänner denna utredning 250 eller 300 trycksidor, och den är just nu ute för remissbehandling. Jag avvisar beskyllningarna för hemlighetsmakeri och för att man har nonchalerat den reguljära gången på det hela. Jag vill inte, herr talman, även om det är frestande, fortsätta att lägga ut texten. Vi får ju tillfälle att ordentligt plöja igenom alla de här argumenten när akterna kommer på bordet. Till sist kom herr Jacobsson tillbaka och var tacksam för det svar han fått. Det var upplysande. Jag är glad över att han drog den slutsatsen. Men han säger vidare: Kommer det att räcka med den omsättningsskattehöjning som nu är annonserad? Vi menar att den kommer att räcka för det skattepaket som nu serveras. Vi vet ingenting säkert om framtiden.

Herr talman! Endast några korta kommentarer. I den socialdemokratiska informationen i höstas stod det så här: ”Möjlig heten att via skattepolitiken åstadkomma en standardutjämning är alltså att sänka den direkta skatten för låginkomsttagarna och ersätta statskassan för inkomstbortfallet genom att höja mervärdeskatten.” Det är slutorden i den information som man skall säga ja eller nej till. Nu undrar jag om det är så att socialdemokraterna är mycket intresserade av att folket får ett medinflytande. Tror då inte herr Sträng att detta medinflytande skulle ha varit större och haft ökad kraft, om frågorna just om progressiviteten, hur det skall gå för medborgarna i de kommuner som redan nu har höga skatter och hur det skall bli för de äktenskap där bara den ene maken förvärvsarbetar hade tagits med i informationen? Om dessa frågor hade varit med, hade inte detta då inneburit ett större medinflytande än att bara svara ja eller nej på en fråga som vi för vår del ansett vara ganska självklar. Skall låginkomstgrupperna hjälpas, måste kostnaderna därför bäras solidariskt. Vi har under flera år sagt att detta måste ske genom en höjning av den indirekta skatten. Det var inte någon märkvärdig fråga som socialdemokraterna skickade ut, jag förmodar med herr Strängs godkännande. De frågor jag här tagit upp hade verkligen varit något som svenska folket skulle ha varit intresserat av. Herr Sträng säger att jag skall återge korrekt. Ja, men herr Sträng sade i sitt anförande ett par meningar efteråt att det blir en höjning av marginalskatten, om hans förslag går igenom. Det var detta jag förstod, och då återgav jag ju det hela korrekt. Jag förstår att den oro som har dykt upp framför allt i en del tjänstemannakretsar som inte tillhör höglönegrupperna på detta område tydligen inte är så oberättigad. Herr Sträng säger vidare att det inte tjänar någonting till med en vetenskaplig utredning i detta avseende. Jag har inte begärt någon sådan, utan jag har begärt att vi skall få en möjlighet att diskutera hela skattesystemet, innan riksdagen skall fatta beslut. Det finns ingen redovisning som man verkligen kan bygga upp en ståndpunkt på annat än med utgångspunkt från de korta kommentarer som finns i finansplanen. Herr Sträng säger i finansplanen att skattereformen kommer att vara finansiellt neutral. Hur i all sin dar begär herr Sträng att vi skall kunna tro på detta, om vi inte ser hur skattesystemet är konstruerat? Uppfattningen att skatter inte spelar någon roll när det gäller folks iniresse för att arbeta och spara övergav ju herr Sträng för åtskilliga år sedan. Herr Sträng nämnde i sitt tal på partikongressen den 6 september 1969 att vi ligger högst i skatteligan och sade: ”Har vi med denna ledande ställning i skatteligan nått gränsen för vad vi vill avstå till den del av vår standard som samhället garanterar och som i många fall andra än vi själva tar hand om? Jag tror att vi kommit rätt nära denna gräns.” Men det innebär ju att herr Sträng håller med om att det finns en gräns. Här är just frågan hur skattesystemet verkar på de enskilda skattebetalarna. Eller är det någonting annat herr Sträng har i tankarna? Jag kan inte föreställa mig detta. Nu tycker alltså herr Sträng att vi bör tro honom på hans ord. Vi vägrar att göra det. Vi håller på att medinflytandet i Sverige skulle vara större, om herr Sträng i dag eller, om det är för sent, kanske i morgon förmiddag talade om litet mer i kammaren eller gör som herr Helén föreslog: skickade ut en promemoria från finansdepartementet med alla väsentliga fakta. Då kunde vi få en ordentlig debatt.

Herr talman! Statsministern tidigare i dag liksom nu också finansministern har i förväg velat inteckna centerns stöd för ett skatteförslag som vi ännu inte sett någonting av. Jag upprepar Statsverkspropositionen m.m. att vi inte skriver på någonting in blanco. Vi måste först se vilka förslag finansministern = framlägger. Endast om det vore så att finansministern fullständigt har anslutit sig till de förslag som centern tidigare framfört i skatteavseende skulle vårt stöd på förhand vara givet. Det vore ju i så fall mycket glädjande för oss att socialdemokraterna så fullständigt velat ansluta sig till centerns förslag när det gäller skatterna. Men i övrigt kommer vi inte att skriva på något skatteförslag, förrän vi har sett det framlagt.

Herr talman! Alla mina vällovliga ambitioner att kort svara på ett par frågor går ju helt om intet, närmast beroende på herr Dahléns angelägenhet att få i gång en debatt. Jag försäkrar herr Dahlén att i vår fråga i höstas gällde det att få människorna att ta ställning till kardinalproblemet i hela omläggningen: om några skall ha en lättnad, så måste andra betala lättnaden. Jag har försökt beskriva det här i massmedia på det sättet att om den ekonomiska tillväxten ökar och vi allesammans blir rikare så kan jag inte förvägra någon att ställa anspråk på att få en viss del av denna ekonomiska tillväxtökning. Det kan vara delade meningar om hur man skall dela på tillväxten, men i och för sig skall ingen förvägras att ha sin uppfattning om att han skall vara med och ha sin bit. Men det är litet annorlunda med en skatteomfördelningsreform, där man utifrån en bestämd tillgång flyttar över från dem som har det bättre till dem som har det sämre. Vid ett sådant tillfälle kan de som har det bättre inte göra anspråk på kompensation, ty det går inte att kompensera sig för detta. Det är den enkla pedagogik jag har velat föra fram. I den enkla fråga som ställdes gjordes det klart för dem som svarade att den som är med på den här om fördelningen och råkar finnas bland dem som har det bättre ställt inte kan begära kompensation för denna specifika omfördelning och återställa något slags nolläge. Vi fick ett ja på frågan, och det var ju en glädjande verifikation på att solidaritetstanken ändå finns hos det svenska folket. Herr Dahlén sade att detta var ingen märkvärdig fråga, men jag tycker att den är alldeles ovanligt märkvärdig. Det är lätt att åka omkring och säga att vi tycker att de som har låga löner och lever i små omständigheter skall ha en skattelättnad. Slutar man inlägget med detta, så är det en lätt och behaglig och bekväm propaganda. Att följa upp det hela och säga att skattelättnaden måste betalas av andra utan att de andra skall kräva kompensation för detta är en ny infallsvinkel. Därför är det sannerligen inte någon liten fråga utan en högst väsentlig fråga som har ställts. Herr Dahlén sade vidare att en skattereform aldrig kan vara neutral till statsfinanserna. Måhända har han rätt i det längre perspektivet, men just i starten är den här reformen neutral. Den är neutral för nästa budgetår, och vad vi nu diskuterar är statsverksbudgeten för nästa budgetår. Det har frågats om den här skattereformen som inträder när halva budgetåret har gått innebär sådana revolutionerande förändringar för budgetprognoser att man kan göra anspråk på att få en redovisning av förändringarna framlagd för att debatteras. Det kan diskuteras huruvida en sådan här omläggning verkar negativt gentemot sparandet och positivt mot konsumtionen. Jag har i dag i andra kammaren sagt att det kan ligga någonting i det, ty om man tar pengar från förmöget folk och lägger dem i skötet hos folk som inte har så mycket pengar, så är det möjligt att man tar i anspråk ett sparande och gör det till konsumtion. Det blir då mera en realekonomisk eller en samhällsekonomisk effekt, en bytesbalans effekt eller vad som helst, men direkt för statsfinanserna för nästkommande budgetår har det ingen betydelse. Jag hoppas att den här reformen skall få en positiv verkan på arbetsvilligheten, framför allt hos de gifta kvinnorna, som slipper undan en del tröskeleffekter, vilka måhända har avhållit dem från att gå ut i arbetet där det funnits möjligheter för dem att ta sådant. Jag tror och jag hoppas att slutresultatet av det hela ändå skall bli någonting av en positiv tillgång i fråga om arbetskraft och arbetsvilja och därmed ett positivt inslag i arbetsmarknaden. Skall jag räkna mig det till godo i den budget som vi nu behandlar? Jag vågar inte göra det. Jag har för litet underlag för att göra det. Allt detta är naturligtvis någonting som man kan avläsa resultatet av om fyra—fem år när det har verkat men som ingen i dag vågar ha några deciderade uppfattningar om.

Då går herr Bengtson upp i talarstolen och förklarar att här skrivs sannerligen inte ut några växlar på någonting. All right, herr Bengtson får väl låta bli att skriva på den växeln, men jag skulle vara förvånad om han inte gör det när papperen kommer på bordet. Herr Bengtsons parti visar ju inte någon rädsla för att skriva på växlar, även om jag inte begär det här i kväll. Ni har ju skrivit på en utgiftsväxel på 800 miljoner kronor som skall träda i kraft 1972 oavsett om vi har råd med den eller inte. Det är vad sänkningen av pensionsåldern kostar. Kan man skriva på den utgiftsväxeln, herr Bengtson, då skall man inte gå upp i talarstolen och förklara sig så där absolut säker på att man representerar ett parti som aldrig ställer ut växlar.

Herr talman! Rubriken på det avsnitt av debatten i första kammaren som nu pågår är ju skatter och ekonomisk politik. Jag kommer inte att kunna begränsa mig till det området. Mitt anförande passar också in under rubrikerna lokaliseringspolitik och utbildningsfrågor. Men jag tror att kammaren håller mig räkning för att jag tar upp alla dessa tre avsnitt samtidigt i stället för att begära ordet tre gånger under debatten. I finansplanen anges att de arbetsuppgifter som står i förgrunden för svensk ekonomisk politik gäller den svenska utrikeshandelns «utveckling, och finansministern betonar att de rubbningar i utrikeshandelsbalansen som har uppstått under 1960-talets senare hälft måste mötas med en rad åtgärder som verkar på både lång och kort sikt. Ett av skälen till problemen med utrikesbalansen anger finansministern vara vissa strukturella förändringar i den svenska ekonomin. Vår interna efterfrågan har fått ett ökat importinnehåll, säger finansministern. En viktig orsak härtill anses vara den snabba strukturomvandlingen inom näringslivet. De ökade kostnaderna, bl.a. lönekostnaderna, har inneburit att speciella påfrestningar har uppstått för de företag som har en långsammare produktivitetsstegring och utsatts för utländsk konkurrens. Det gäller då att vidtaga åtgärder framför allt för dessa företag, som i huvudsak är inriktade på produktion för avsättning på vår begränsade hemmamarknad och därmed framställer sina produkter i ganska korta serier men ofta med ett brett produktionssortiment. Tendensen till företagsnedläggelser har varit stark under de senaste åren och har i stor utsträckning drabbat just denna typ av företag, varför vår försörjning har blivit beroende av import, säger finans ministern. Utvecklingen bör länkas in i sådana banor att en fortsatt expansion av den utlandskonkurrerande industrin kan genomföras. Ett viktigt led i dessa strävanden är att stimulera industrins investeringar som vid internationell jämförelse har legat lågt under de senaste åren, dock med en ökning under år 1969. I finansplanen räknas med att denna uppgång skall fortsätta även i år med en ökning på drygt 10 procent. En viktig förutsättning härför är återhållsamhet inom övriga sektorer av ekonomin. I finansplanen kan man läsa att årets budgetförslag har utformats med sikte därpå och leder till väsentlig reduktion av statens upplåningsbehov. Jag tänker inte ta upp en granskning och en kritik av detta påstående. Det har från folkpartiets sida gjorts tidigare i debatten här i denna kammare av herrar Helén och Dahlén. Låt mig bara säga att finansplanens resonemang kring statens anspråk på lånemarknaden nästan innehåller lika många obekanta faktorer för riksdagen som skattepaketet. Till de 800 miljonerna som här anges som upplåningsbehov kommer t.ex. ökningen av de statsanställdas löner samt nya insatser på lokaliseringspolitkens område, vilket redan framhållits i debatten och vilket också finansministern påpekar i finansplanen. Även i år torde liksom år 1969 staten komma att uppträda som betydande konkurrent om våra knappa kapitalresurser. En mycket viktig fråga just nu är, om det är möjligt att uppnå en högre investeringstakt i näringslivet med de mycket hårda kreditrestriktioner som vi har och med de höga räntorna. Inom näringslivet är man entydigt av den uppfattningen att finansministern är alltför optimistisk när han tror att industriinvesteringarna skall öka så mycket som med 10 procent om inte kreditrestriktionerna mildras rätt snart och om vi inte får en lägre ränta. Det är visserligen så att många större företag på grund av en gynnsam vinstutveckling under det senaste året kunnat samla pengar på sina bankkonton och därför hittills skapligt klarat den onormala kreditåtstramningen, men för mindre och medelstora företag är situationen en helt annan. De är ofta verksamma i branscher på hemmamarknaden där det råder hård utländsk konkurrens. Ett avgörande skäl för att dessa företag känner kreditåtstramningen hårdare är uppenbarligen att de är mera beroende av bankernas utlåning än de större företagen. Det är bankerna, såväl affärssom sparbanker, som huvudsakligen drabbas av kreditrestriktionerna. Visserligen har vi Industrikredit och Företagskredit, vilkas utlåningskapacitet successivt har ökat, men ser man på den samlade utlåningen till dessa typer av företag betyder den delen av kreditmarknaden förhållandevis litet. Jag hoppas att man skall kunna komma fram till system och till metoder som gör att dessa företag får samma möjligheter att låna på den långa marknaden, får de tryggare utlåningsmöjligheter som de större företagen har. Det gäller för resten inte bara hemmamarknadsföretag som arbetar i konkurrens med utlandet. Det gäller även alla de många underleverantörer bland de mindre och medelstora företagen som har samma problem i dag, företag som är av utomordentlig vikt också för vår export. Den penningpolitik som har förts, med utomordentligt hårda och överraskande attacker mot bankernas kreditgivning, har omöjliggjort för företagen att kunna planera på längre sikt. Riksbankens krav på bankerna medför också ökade krav från bankernas sida på snabbare amorteringar från företagen vilket äter upp den förbättrade likviditet som även de mindre och medelstora företagen annars skulle kunna bygga upp i en högkonjunktur. Det är nu en stor risk för att vi om dessa hårda kreditrestriktioner fortsät ter kommer att i en högkonjunktur få bevittna många konkurser och företagsnedläggelser. Under <vårmånaderna mars, april och maj ställer staten stora anspråk på företagens betalningsförmåga. Då skall restskatterna och fyllnadsinbetalningarna klaras av. Dessa månader brukar normalt vara påfrestande för bankernas likviditet genom att inlåningskonton töms och kreditanspråken ökar på grund av skatterna. Jag tycker att det är fel från regeringens och riksbankens sida att låta våra valutasvårigheter få sådan omfattning att många företag i en högkonjunktur — då de under normala förhållanden skulle konsolidera sin ekonomi och bygga ut sin verksamhet — tvingas vidtaga drastiska åtgärder. Härigenom medverkar kreditrestriktionerna till en onormal strukturförändring av näringslivet. De drabbar nämligen framför allt mindre och medelstora företag, som skulle kunna konsolidera sig i denna konjunktur och som har visat sin flexibilitet och sin anpassningsförmåga i vikande konjunkturer. Det är alldeles klart att riksbanken har varit nödsakad att sätta in åtgärder för att skydda vår valuta. Orsaken till detta har varit oron på valutamarknaden, inte minst spekulationerna omkring den västtyska revalveringen och de höga räntorna i utlandet, som drar kapital till sig. Det ligger mycken sanning i vad finansministern därvidlag har sagt i finansplanen, men jag undrar om det inte också finns en psykologisk effekt som borde ha angivits, nämligen den effekt som utlöses av spekulationer och krav från bl.a. vänstersocialistiskt håll på skärpt beskattning av förmögenheter och arv. Jag tror att man här måste göra en avvägning. Man måste föra en kreditpolitik som inte orsakar skada och utgör en risk för vår tillväxttakt. Vill man sträva efter att stimulera investeringarna inom näringslivet är det en felaktig politik att i en sådan högkonjunktur som vi nu har och har haft under hela föregående år underbalansera budgeten så kraftigt som skett och därmed konkurrera med näringslivet. Statens stora anspråk på kapitalmarknaden har bidragit till denna otillfredsställande situation. Vad beträffar skatterna vill jag också säga att det råder mycket stor oklarhet och osäkerhet omkring det skatteförslag som vi har att vänta. Denna oro är inte bra. Den debatt som förts här i kammaren i dag, nu senast mellan herrar Dahlén och Sträng, har inte gjort bilden klarare. Det som inger stora betänkligheter är förslaget om slopandet av kommunalskatteavdraget, vilket många befarar kommer att innebära väsentliga skattehöjningar och höga marginalskatter i ganska vanliga inkomstlägen, om inte skatteskalorna ändras väsentligt. Jag tror att det finns risk för att vi i rätt normala inkomstlägen får ett skattetryck som motverkar arbetsvilja, förhindrar sparande och också medverkar till att kostnaderna för vår produktion och handel pressas uppåt.

Måste man inte befara att de ökade marginalskatterna kommer att slå igenom i lönerörelserna, både de avtalsmässiga lönerörelserna och — framför allt — vid individuella lönekrav i kvalificerade befattningar. Vi vill alla medverka till att människor med låga inkomster får det bättre, och vi tror också inom folkpartiet att detta till en del kan nås med skattesystemets hjälp, men det väsentliga är att tillväxttakten i vår ekonomi hålles hög. De resursskapande krafterna måste stimuleras. Detta har finansministern också framhållit vid flera tillfällen. Vi står här i dag inför en viktig Statsverkspropositionen m.m. avvägningsfråga när det gäller skatterna, både inkomstskatten och kapitalbeskattningen, nämligen att genom skattesystemet medverka till en rimlig fördelning av våra gemensamma resurser utan att skada dessa resursers tillväxt. När det gäller arvsoch förmögenhetsbeskattningen måste man också se till att skatteskalor och värderingsregler för tillgångar i rörelse får en sådan utformning att inte familjeföretagens fortbestånd äventyras. I ett demokratiskt samhälle med fri marknadshushållning bör skattesystemet inte påverka näringslivets struktur. En för hård arvsbeskattning driver enskilda välskötta företag in i investmentbolagens eller statens intressesfär, och en sådan maktkoncentration strider i varje fall mot de intressen som vårt parti företräder. Låt mig också säga några ord om en detaljfråga som rör den individuella beskattningen. Det gäller inkomstberäkningen och <skatteberäkningen = för hustru som arbetar i sin makes rörelse. Det måste vara ett rättvisekrav att man vid övergången till individuell beskattning ser till att en hustru som arbetar i sin makes företag får annan möjlighet till inkomstberäkning och skattebehandling än vad som nu är fallet. är företaget enskild firma — således inte aktiebolag — får en i företaget verksam hustru inte skattemässigt tillgodoräkna sig någon lön; hennes arbete grundar dessutom inte vare sig ATP eller sjukersättning. Det har vi protesterat mot i riksdagen. Nu uppstår därtill den orättvisan att maken får skatta för hela den sammanlagda inkomsten, om det inte ges möjlighet att skattemässigt bokföra hustrus arbetsinkomst som kostnader i företaget och låta henne skatta för dem. Även här bör man kunna genomföra en individuell beskattning. Jag vill också säga några ord om en utbildningsfråga som ligger mig varmt om hjärtat. Vi är alla ense om den kraftiga satsning som nu görs i vårt land på olika former av utbildning. Staten lika väl som landsting, kommuner och inte minst näringslivet arbetar intensivt med utbildning på olika nivåer. I utbildningsdepartementets och industridepartementets bilagor till statsverkspropositionen presenteras också mycket material som redovisar den snabba och breda utvecklingen på utbildningsområdet. Utbildningsbudgeten har ju också fått betydande resurser i år. På den tid då Ragnar Edenman var ecklesiastikminister pläderade han ofta med känsla och patos för samverkan mellan näringslivet och samhällets utbildningsinsatser. När han skrev direktiven till yrkesutbildningsberedningens arbete, talade han mycket om att företagen skulle engageras i utbildningen och att den så kallade färdigutbildningen skulle ske i nära samverkan med yrkesskolor och andra utbildningsgivare. Han framhöll i direktiven att det var angeläget att den utbildningskapacitet som finns inom näringslivet tillvaratas. Jag har en känsla av att den nye utbildningsministern inte har samma förståelse för denna samverkan mellan skola och näringsliv som statsrådet Edenman på sin tid gav uttryck för. Jag hoppas att jag har fel på den punkten, men det är illavarslande att den nye utbildningsministern demonstrerar ett så svagt intresse för enskilda yrkesskolor som startats av branschförbund, därför att branscherna själva ansett det nödvändigt att därmed förbättra utbildningen inom ifrågavarande branscher. Speciellt anmärkningsvärt är förslaget att omedelbart skära ned en viktig utbildningssektor, nämligen den som traditionellt går under namnet lärlingsutbildning hos hantverksmästare, där enskilda elever kan få en adekvat, systematisk utbildning. Det är en utbildningsform som i regel är väl anpassad till branschernas behov av utbildning både innehållsmässigt och volymmässigt, och den användes av yrken som är av stor betydelse för vårt samhälle, Som ett exempel kan jag nämna VVS-branschen. Det är just ett sådant yrkesområdet som är av stor betydelse för bostadsbyggandet i landet. Under tiden 1963—1968 har där antalet lärlingar i utbildningen mer än åttadubblats. Vi har under årens lopp diskuterat frågan i denna kammare många gånger, och riskdagen har också höjt antalet bidragsrum till denna utbildning. Men nu inträffar det märkliga att i strid mot det sakkunniga ämbetsverket, skolöverstyrelsen, som har föreslagit oförändrat anslag, skär utbildningsministern ner antalet bidrag till denna utbildningsform. Som skäl anges att den nya mellanskolan skall inträda den 1 juli 1971. Yrkesutbildningsberedningen behandlar som en sista viktig uppgift i sitt utredningsarbete just samarbetet mellan näringsliv och skola i den framtida yrkesutbildningen, och en specialgrupp inom =<:yrkesutbildningsberedningen brottas med den problematiken. Beträffande lärlingsutbildningen hos hantverksmästare har i yrkesutbildningsberedningens principbetänkande föreslagits att denna utbildningsform skulle inrymmas i formen inbyggd undervisning. De speciella problem som detta förslag medför behandlas just av den ifrågavarande gruppen. Inom :yrkesutbildningsberedningens arbetsgrupp är man överens om att även framtidens yrkesutbildning måste bygga på ett gott samarbete mellan skola och näringsliv för färdigutbildning, för specialisering mot ett visst yrke efter grundutbildningen, men även inom många yrken för den rena grundutbildningen. Man borde inte skära ned företagens möjligheter till utbildningsinsatser förrän denna utredning presenterats och behandlats av riksdagen. Jag hyser en varm förhoppning om att yrkesutbildningsberedningens <:sannolikt sista betänkande, som kommer att behandla samarbetet mellan näringsliv och skola, skall ge underlag för ökad statlig ekonomisk stimulans till näringslivets utbildningsinsatser. Låt mig nu, herr talman, säga några ord om lokaliseringspolitiken. 1968 års lokaliseringsutredning har avgivit ett betänkande ”Lokaliseringsoch regionalpolitik”. Det har remissbehandlats, och remissvaren har nyligen avlämnats. Det har varit en mycket kort remisstid och därigenom har svårigheter uppstått för remissorganen att tränga in i problematiken. Jag vill i dag begränsa mig till att säga några ord om den geografiska avgränsningen av stödområdet som där föreslås, och jag får tillfälle att senare, när propositionen om lokaliseringspolitiken kommer, ytterligare utveckla åsikterna om densamma. Utredningen motsätter sig de förslag som bl.a. framförts av många länsstyrelser och planeringsråd att nuvarande geografiska avgränsning skall avskaffas. Utredningen föreslår däremot vissa ändringar i stödområdets gränser. När det gäller mitt hemlän, Kopparbergs län, anser utredningen att ytterligare lokaliseringspolititiska insatser behövs för att förstärka näringslivet i länet. I syfte att bygga ut företagsamheten i länets centralregion föreslås att Borlänge och Faluns kommunblock liksom Mockfjärds kommunblock skall ingå i stödområdet. Det är i och för sig bra att lokaliseringspolitiken främjar strävandena att bygga ut centralregionen i länet och därigenom bidrar till att skapa ett alternativ till storstadsregionerna — ett alternativ som kan attrahera och bära upp kvalificerad samhällelig och enskild service. Det är emellertid utomordentligt beklagligt att den föreslagna gränsdragningen även denna gång delar länet i två delar. Den gör det även med andra län. Nedanför gränsen, utanför stödområdet, ligger fortfarande t.ex. Ludvika och Smedjebackens kommunblock liksom Avesta—Hedemora. Det kan inte vara lämpligt att även i Statsverkspropositionen m.m. fortsättningen låta stödområdesgränsen dela den administrativa enhet, som ett län utgör, i två delar, varvid den ena således får lokaliseringspolitiskt stöd och den andra inte. I Kopparbergs län har just de kommunblock som med den föreslagna = gränsdragningen skulle komma att ligga utanför stödområdet haft och har betydande problem i fråga om befolkningsutvecklingen. Gränsdragningsproblem av denna art måste komma att skapa svårigheter för länsstyrelsen och planeringsrådet på länsnivå. Utredningen har dessutom föreslagit att lokaliseringsstöd till utanför stödområdet liggande kommunblock skall behandlas med större restriktivitet än vad som nu är fallet. Sådana orter skall endast i undantagsfall kunna erhålla stöd. Det skulle innebära att det nästan bleve omöjligt för t.ex. de södra kommunerna i Kopparbergs län att konkurrera om lokaliseringsobjekt, om nya industrier och om ny service. Jag anser att länen i lokaliseringspolitiskt hänseende bör sammanhållas som enheter. Skulle regeringen likväl följa utredningen beträffande gränsdragningen, hoppas jag att regeringen föreslår möjligheter till en flexibel och liberal behandling i fråga om lokaliseringsstöd för sådana regioner utanför stödområdet, som utsätts för folkminskning och = arbetslöshetsproblem, bl.a. beroende på strukturomvandling och ensidigt näringsliv. Detta bör framför allt gälla kommuner i stödområdets gränsregioner. Jag vill uttrycka en varm förhoppning om att regeringen tar hänsyn till sådana synpunkter i den proposition som skall läggas fram med anledning av utredningen.

Herr talman! På en punkt vill jag instämma med herr Gösta Jacobsson. Det kan på vissa punkter vara svårt att tränga igenom budgeten. Det kan vara svårt att få ett helhetsintryck av skatteförslaget när man inte vet konsekvenserna, utan man får vara hänvisad till finansiministerns förklaring att skattereformen kommer att vara neutral när det gäller pengar. Det budgetförslag som vi i dag behandlar skulle jag vilja karakterisera som en balansgång mellan den stramhet i vår ekonomi som erfordras i nuläget och de reformer som en majoritet av Sveriges befolkning i dag önskar för att uppnå något av den mycket eftersträvade jämlikheten. Större delen av utgiftsökningarna i budgeten läggs på åtgärder som väntas gynna dem som har det sämst. Det är dock inte min mening att här i dag tala om resursernas användning, utan jag tänker fastmera tala om resursernas skapande och hur notan för de olika reformerna skall betalas. Konjunkturens genomslag kom både fortare och kraftigare än vad många tänkt sig när prognoserna gjordes upp. Det statliga upplåningsbehovet har också blivit betydligt större än vad alla prognoser förutspådde. Jag skulle också vilja instämma med dem som sagt att en alltför stor börda lagts på dem som med penningpolitiska medel haft att bekämpa alla prisstegringstendenser. Herr Dahlén och herr Jacobsson, och jag tror även herr Helén och herr Stefanson, har sagt ungefär samma sak tidigare i dag, nämligen att penningpolitiska medel fått bära en alltför stor börda, jämfört med finanspolitiska medel. Men under hela tiden som man sagt detta har jag inte hört något förslag om hur man vill förstärka de finanspolitiska åtgärderna. Man har inte velat komma med någonting utan bara sagt att det nog egentligen skulle ha varit så. Det är inte bara de hotande prisstegringstendenserna som varit anledningen till den relativt kärva penningpolitik som förts på sistone i vårt land. Minst lika stor betydelse för den politiken har utvecklingen av vår valutareserv haft. Avtappningen under år 1969 med knappt två miljarder kronor var en fortsättning på avtappningen i slutet av år 1968. Trots att vårt land har ungefär fyra miljarder kvar i främmande valutor och guld måste det ändå inge oro och föranleda åtgärder för att stoppa en fortsatt utveckling i samma riktning. Landet har ju under några månader 1968 och under 1969 förlorat inemot 45 procent av sitt innehav av guld och främmande valutor. Det måste ändå vara oroande. Genom det höga ränteläget i de länder med vilka vi gör de största affärerna har uppstått en tendens till ändrade betalningsvanor hos både exportörer och importörer. Om man ändå klarade sin verksamhet inom det egna landet var det lönande att låta likvider ligga kvar i säljarlandet, liksom att importen betalades mycket snabbt. Den kreditmarknad som står till förfogande ute i Europa är till stor del den så kallade eurodollarmarknaden. En utveckling av räntesatserna på den marknaden kan det väl ändå vara av intresse att redo göra för. För den vanligaste formen av kredit — tre månaders utlåning — var i ok tober 1968 räntesatsen 6,5 procent, i februari 1969 var den 8 procent och i juni 1969 var den uppe i nära 13 procent. En nedgång har skett sedan Västtyskland uppskrev marken, men den har inte varit stor. Fortfarande ligger eurodollarmarknadens ränteläge på mellan 11—212 procent. Med ett sådant ränteläge är det inte alls märkligt att svenskt kapital söker sig utomlands. Anledningen till den uppkomna situationen är väl till största delen USA:s inflationsutveckling och att USA bemöter inflationsutvecklingen med en kreditåtstramning som jag skulle vilja påstå är hårdare än den i vårt land. Vissa förskjutningar i betalningssättet har givetvis också ägt rum på grund av de väntade ändringarna av valutakurserna. Enligt riksbankens undersökningar har dock inte förskjutningarna i betalningarna varit huvudorsaken till valu taavtappningen, utan den har varit för oss negativa kapitalrörelser. Vi har också förlorat 1,1 miljarder kronor på turistvalutor, u-hjälpen har krävt sin andel, det har varit försäkringsrörelser och det har sist men inte minst berott på direkta svenska investeringar utomlands. Under år 1969 var dessa mer än en miljard större än år 1968. Samtidigt har utländska investeringar i Sverige mellan de två åren nedgått från drygt en miljard kronor till bara 550 miljoner kronor. Hur ogärna man än vill det så tvingar man fram en hårdare praxis när det gäller valutatilldelning till även för svensk företagsamhet mycket angelägna utlandsinvesteringar. Man kan helt enkelt inte sträcka fötterna längre än skinnfällen räcker. Lån i utlandet är att uppskjuta besvärligheterna en liten tid. När räntor och amorteringar skall betalas går det i alla fall som regel åt svenska pengar. Det är fel att tro att alla svenska investeringar utomlands är utomordentligt lönsamma och att uppkomna vinster alltid klarar avbetalningarna. Ofta är det i stället så att den första investeringen kräver en andra för att rädda de först insatta pengarna. Förhoppningen om att den nuvarande störningen i vår betalningsbalans skall övervinnas inom en relativt kort tidsrymd genom en hårdare finanspolitik har lett till att valutastyrelsen fått tillgripa utländsk upplåning för utlandsinvesteringarna. Jag tror det var herr Dahlén som sade att valutastyrelsen i sin årsberättelse påpekar att om Sverige på detta sätt långsiktigt skall bli ett kapitalimporterande land, måste det svenska ränteläget anpassas därefter, d.v.s. vara högre än på tongivande utländska marknader. Med de räntelägen jag här räknat upp förstår alla vad det betyder. I dag är läget ju tvärtom. I årets statsverksproposition har utgiftssidan blivit stram och inkomstsidan förstärkts med ökade skatter på öl och cigarretter. Omläggningen till indirekt beskattning har också tidigare Statsverkspropositionen m.m. lagts några månader på vissa kapitalvaror. Huruvida detta kommer att vara tillräckligt för att minska det väntade köpkraftsöverskottet återstår att se. Personligen hade jag inte haft någonting emot att ölbeskattningen gjorts något hårdare för att i högre grad verka konsumtionshämmande. Jag skall emellertid inte här i dag dra upp någon nykterhetspolitisk debatt. Om en konsumtionsbegränsning kommer till stånd skulle det inte bli någon indragning av köpkraft, även om andra goda sidor skulle uppnås. Senare i år kommer vi här i riksda gen att få ta ställning till en total skat teomläggning. Det är nu för tidigt att tr upp en total diskussion om skattepake tet. De allmänna principer som redar bekantgjorts måste man dock kanske redan i dag anmäla sin anslutning till. De utlovade skattesänkningarna för grupper med de lägsta inkomsterna måste hälsas med tillfredsställelse. I princip måste man också säga att den aviserade obligatoriska särbeskattningen är den enda möjliga i en tidsålder, då jämlikheten mellan könen håller på att bli ett faktum och då samhället skriar efter den arbetskraftsreserv som den gifta kvinnan utgör. Jag har alltid varit litet skeptiskt inställd till en konsekvent genomförd särbeskattning. Vad är då anledningen till att jag i dag är beredd att svälja det framlagda förslaget? Jo, det förslag, som nu är aviserat är inte ett konsekvent genomfört särbeskattningsalternativ. Två grupper, som kunde ha drabbats mycket hårt, har skyddats genom det extra avdrag på den framräknade skatten som föreslås. På det sättet blir det ingen skattehöjning för låginkomstfamiljerna, om bara en av makarna har förvärvsarbete. Det blir inte heller någon skattehöjning i den något äldre familjen, där barnen är utflugna och makarna tänker ta ut sin högre standard i form av ökad trivsel och omvårdnad i stället för att öka sina kontanta inkomster. En annan grupp som räddas från en alltför stor skattehöjning av det extra avdraget är den unga familjen, där båda makarna från början arbetat men där man sedan man fått barn måste leva på en inkomst, därför att barntillsynen inte kunnat ordnas. Ett annat resultat av övergången till en skatteskala, vilket är nödvändigt om man skall ha en särbeskattning, är stora skattesänkningar för ensamstående långt högre upp i inkomstlägena än för de gifta. Jag tillhör dem som tycker att skatten för ensamstående har varit för hög. Speciellt har den varit för hög vid låga inkomster i relation till gifta. Men frågan är om det är angeläget med skattesänkningar kanske ända upp i 70 000 kronorsklassen. Kanske är en ny avvikning från den konsekventa särbeskattningslinjen övergångsvis berättigad också här. Flera talare har här tagit upp kommunalskatteavdragets slopande och menat att detta är motsatsen till jämlikhet orter emellan. Det är riktigt att det kan vara så, men man bör vara ärlig och säga att kritiken mot förslaget bara till en del är korrekt. När jag säger att kritikerna till en del har rätt, vill jag påstå att de inte säger hela sanningen. För inkomster under 27000 å 28 000 kronor är rättvisan, eller skall vi säga orättvisan, redan genomförd genom det schablonavdrag som vi haft i flera år. Kommunalskatten blir för varje år som går mer lika mellan kommunerna. I dag är uttaxeringsklyftan cirka fem kronor mellan de folkrika kommunerna, om jag undantar de mest extrema småkommunerna som ligger i ytterlägen. Med den kommundelning vi kommer att ha år 1974 blir klyftan förmodligen ännu mindre. Nackdelen med det nuvarande kommunalskatteavdraget är att det i stor utsträckning har satt progressionen ur spel. En höginkomsttagare känner i dag i bästa fall bara 35 procent av en kommunalskattehöjning, medan en låginkomsttagare med det schabloniserade skatteavdraget känner den kommu nala skattehöjningen till 100 procent. Det är angeläget att alla som bor i en kommun får samma procentuella känning av kostnaderna för den kommunala servicen. Detta måste dock innebära att den kommunala skatteutjämningen alltid måste fungera så att sådana olikheter som uppstått utan kommunalmännens inverkan i största möjliga utsträckning elimineras just genom kommunalskatteutjämning. Av de talare som har yttrat sig här i dag vill jag börja med att bemöta herr Stefanson. Han anser att riksbanken och regeringen har handlat på tok när vi i dag har en kreditåtstramning som är så hård att flera företag enligt herr Stefanson håller på att ramla över ända. Han säger att bankerna borde få låna ut mera pengar. Min motfråga till herr Stefanson blir omedelbart: Vilka pengar skall bankerna låna ut? är det meningen att riksbanken skall sätta i gång med att trycka sedlar och att dessa pengar sedan genom banksystemet skall utlånas? Det var det som skedde under den stora kreditexpansionen för ungefär ett år sedan. Det var inte sparade medel som man försökte hindra en utlåning av när man ville stoppa en stor kreditexpansion, utan det var helt enkelt pengar som inte fanns. Det var pengar som skulle göras. Det är den krediten som man tycker är olämplig, och det är den som har stoppats. Alla de pengar som verkligen kan sparas lånas ut. Herr Stefanson anser alltså att det på något sätt skall skaffas mera pengar och att det måste ske genom finanspolitiska åtgärder. Då kanske jag får fråga herr Stefanson på vilket sätt han tänker sig öka sparandet eller statens inkomster. Herr Gösta Jacobsson säger att skatteförslaget kommer att bli ett hot mot familjeföretagen. Han nämner att exempelvis lantbrukare kommer att få höjd fastighetstaxering. Därmed kommer förmögenhetsskatten att öka. Ja, så kommer att ske, men är det inte ett rättvisekrav att människor som har sin förmögenhet placerad i en fastighet också skall betala förmögenhetsskatt i samma utsträckning som de som råkar ha sin förmögenhet placerad i någonting annat? Det tycker jag. Herr Jacobsson har inte rätt när han säger att upptaxeringen av egnahemmen kommer att innebära en stor orättvisa mot egnahemsägarna. Jag skulle i stället vilja påstå att vi i dag med de schablonregler vi nu har och med den ränteutveckling vi har fått har en synnerligen liberal beskattning av egnahemmen. Jag tror alltså att herr Jacobsson skjuter över målet när han säger att upptaxeringen av villorna kommer att innebära något större hot. Jag skulle vilja få svar på frågan: På vilket sätt tänker sig herr Stefanson skaffa fram de pengar som skall lånas ut till det näringsliv, som jag vet behöver pengar men som hittills har fått nöja sig med de pengar som vårt sparande har kunnat prestera?
Herr talman! Herr Wärnberg började sitt anförande med att säga att den ekonomiska politiken i dag måste vara en balansgång mellan olika faktorer och olika medel. Jag fick den uppfattningen att herr Wärnberg också var av den meningen att penningpolitiken hade fått bära en för stor börda — jag tror han uttryckte det så — och då är vi av samma uppfattning.

Jag vet mycket väl att det här är en fråga om en balansgång mellan olika medel i den ekonomiska politiken, i första hand mellan Statsverkspropositionen m.m. finanspolitik och kreditpolitik. Vi inom folkpartiet har inte något inflytande på regeringens förslag till finansplan, till investeringar och till fördelningar av statens investeringar och andra sektorers investeringar. Vi är därför i vårt agerande ganska bundna. Jag vill bara säga att vi måste finna den rätta avvägningen i detta avseende. Vi måste i dagens läge föra en stram kreditpolitik — det är jag på det klara med.

Det gäller att finna den rätta balansen. Jag vill påstå att den kreditpolitik som förs i dag är alltför hård. Den kommer att på ganska kort sikt skada vår tillväxttakt och därmed också vår utrikeshandel.

Herr talman! Jag tar herr Stefansons senaste inlägg som ett löfte att vi här i år kommer att slippa alla skattesänkningsmotioner från = folkpartiet. Man vill ju där annars i tid och otid yrka på skattesänkningar och försämra den redan svaga finanspolitiken. Jag tar alltså herr Stefansons inlägg som ett löfte. Jag har inte någon gång hört att folkpartiet velat förbättra statens inkomster och minska statens upplåningsbehov, utan det har snarare nästan alltid förhållit sig tvärtom. Jag betraktar därför herr Stefansons anförande som mycket löftesrikt.
Herr talman! Herr Wärnberg som är en inflytelserik person i riksbanken — som jag nyss sade — och även i bevillningsutskottet när det gäller utformningen av partiets ekonomiska politik har inte kunnat svara mig på vilket sätt han för sin del vill råda bot på denna obalans mellan finansoch kreditpoli tik. Jag befinner mig i samma dilemma men kanske av mera naturliga skäl. Beträffande skattepolitiken vill jag inte avge något löfte om detaljutformningen av det skatteförslag som folkpartiet kommer att lägga fram — det kan jag inte. Men jag torde personligen kunna avge det löftet att några skattesänkningsförslag förutom möjligen förslaget om borttagande av guldskatten inte kommer att presenteras från min sida.